Herr talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av medlemmar och suppleanter i Nordiska rådet. Jag ber att till herr talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Konstitutionsutskottets betänkande 1 samt trafikutskottets betänkanden 1 och 2 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså konstitutionsutskottets betänkande 1 om kommunal tjänsteexport.
Herr talman! Regeringen har i proposition 1985/86:154 föreslagit att kommunernas och landstingskommunernas kompetens utvidgas så att de får möjlighet att tillhandahålla tjänster för export. Avsikten är enligt propositionen att ta till vara det betydande kunnande som finns inom den kommunala verksamheten och som bör vara av intresse i internationella sammanhang. Förslaget är grundat på vad en särskild utredare redovisat i betänkandet Kommunalt kunnande - ett stöd för svensk export, SOU 1983:72. Majoriteten i konstitutionsutskottet ställer sig bakom förslaget, medan moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet på såväl principiella som praktiska grunder. Ställningstagandena är enahanda i näringsutskottet, som haft ärendet på remiss för yttrande. Från moderat håll ifrågasätter vi inte att det finns ett omfattande kunnande och betydande erfarenheter inom den kommunala sektorn på ifrågavarande område. Detta gäller såväl planering och projektering av anläggningar och utrustning som drift och underhåll. Man skall emellertid vara alldeles på det klara med att den kommunala administrationen är anpassad efter svenska förhållanden. Så fullt lika självklart, som det anges i propositionen, att den låter anpassa sig efter ffrämmande förhållanden, är det verkligen inte. Remissyttrandet från statskontoret vittnar ju också om en mycket begränsad efterfrågan på renodlade administrativa svenska tjänster. Men frånsett detta finns det alltså en rad invändningar att göra mot att den 5 kommunala kompetensen utvidgas på sätt här är fråga om. Enligt vår mening är det helt felaktigt att kommunerna skall bedriva en rent affärsmässig verksamhet. Den kommunala verksamheten är — i motsats till det privata näringslivet — till betydande delar skattefinansierad. Det torde vara nästintill ogörligt för kommunerna att dela upp kostnaderna för personal och lokaler på å ena sidan sedvanlig verksamhet, å andra exportverksamhet. Ett felaktigt konkurrensförhållande blir följden. Utredaren själv konstaterar att det inom den kommunala sektorn inte finns någon erfarenhet av prisoch kostnadskalkyler av här ifrågavarande slag. Risken för fel prissättning är uppenbar, vilket kan leda till såväl kostnader för skattebetalarna som svårigheter för konkurrenter på den privata sektorn. Enligt propositionen skall förslaget inte leda till att någon ny kommunal verksamhet byggs upp. Exporten skall endast avse sådana kunskaper och erfarenheter som redan finns i den egna verksamheten, heter det. Det innebär ju inget annat än att regeringen nu erkänner att det finns en kommunal överkapacitet, dvs. att kommunerna har fler anställda än vad som krävs för att lösa de uppgifter som det enligt gällande bestämmelser ankommer på kommunerna att ägna sig åt. När vi moderater har hävdat att det förhåller sig på det sättet, har detta ständigt avvisats från socialdemokratiskt håll. Nu fastslår socialdemokraterna själva, att ett visst antal kommunalanställda saknar arbetsuppgifter och därför skall ges arbetsuppgifter i form av tjänsteexport. Att den kommunala överkapaciteten lett till ökade kostnader och därmed också till stigande kommunalskatter är uppenbart. Detta problem skall dock inte lösas genom att kommunerna skall tillåtas engagera sig i en kommersiell verksamhet, som inte är förenlig med kommunernas roll i samhället. I stället för att med konstlade medel vidga den kommunala verksamheten, bör denna givetvis minskas. I propositionen uttalas att det primära målet för den kommunala tjänsteexporten skall vara att med hjälp av det kommunala kunnandet öka landets export. Det skall emellertid inte ske på områden, där det redan finns ett kunnande inom näringslivet. Några andra villkor än dem som gäller för näringslivet skall det inte kunna bli fråga om, hävdas det. Mot realismen i detta resonemang kan göras starka invändningar. För en framgångsrik exportverksamhet krävs en omfattande marknadsbearbetning, ett nödvändigt risktagande och en finansiell uthållighet. Med vilka medel skall detta finansieras, om inte med skattebetalarnas? Och än mer — vem drabbas om exportsatsningen misslyckas, om inte skattebetalarna? Talet om att samma villkor skall gälla som för näringslivet håller alltså inte. Vidare är ju inte kunnandet inom näringslivet något för evigt statiskt. Ingen lär väl kunna hindra att näringslivet engagerar sig på motsvarande områden som kommunerna. Skall dessa då upphöra med sin verksamhet? Och vem skall då betala kostnaderna för denna avveckling? Herr talman! Tjänsteexport i kommunal regi innebär alltså en affärsinriktning och ett risktagande som inte är förenligt med kommunernas roll i samhället. Den naturliga och självklara vägen att tillvarata det kommunala kunnandet i detta avseende är att låta tjänstemän vara tjänstlediga för att kunna delta i skilda exportprojekt. Genom en generös tjänstledighetspolitik från kommunernas sida kan syftet med den kommunala tjänsteexporten uppnås på ett rätt och riktigt sätt. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 1, bakom vilken således står moderaterna och folkpartiet. Vidare yrkar jag avslag på reservation nr 2 från vpk, enligt vilken den kommunala kompetensen ytterligare skall vidgas på ett för skattebetalare och näringsliv äventyrligt sätt.

Herr talman! Vad vi nu skall diskutera är ett förslag om att utvidga kommunernas arbetsområde. Jag vill börja med att instämma i Hans Nyhages principiella invändningar emot förslaget. Antingen är syftet med förslaget att det skall gälla en mycket begränsad verksamhet, att det handlar om undantagsfall. I så fall behövs inte alls denna utvidgning av den kommunala kompetensen. Eller också är tankarna bakom förslaget att det skall bli fråga om ett betydande inslag i vissa kommunala nämnders och styrelsers verksamhet. I så fall tycker jag att det är direkt olämpligt. Kommunerna har redan i dag betydande verksamhetsområden och viktiga uppgifter att lösa, och de bör koncentrera sig på dem. Det är också intressant att notera att de som deltar i den här verksamheten, framför allt exportindustrin, inte alls är intresserade. De anser inte att den föreslagna lagstiftningen är nödvändig för att de skall kunna tillgodogöra sig den kompetens och kunskap som ofta finns inom vissa kommunala verksamheter. De säger att denna kompetens ofta är knuten till enskilda personer i verksamheten och att man därför kan klara av det på precis samma sätt som hittills, nämligen genom att kommunerna tillämpar en generös tjänstledighetspolitik. Bl. a. klagar SIDA över att kommunerna är alltför restriktiva när det gäller att ge sina tjänstemän tjänstledigt för deltagande i SIDA:s projekt runt om i världen. Det finns naturligtvis också andra alternativ. En person som besitter betydande kunskap och kan se en långsiktig affärsidé kan göra som alla andra, nämligen att bilda ett eget litet bolag och försöka sälja sina tjänster. Ett annat sätt är att industrin helt enkelt köper över den här personen. Jag tycker att utredningsoch lagstiftningsarbetet klart visar att det inte finns något behov av denna lag. Förutom de principiella invändningar som finns anser jag alltså att det handlar om okynneslagstiftning, och sådant skall vi inte ägna oss åt i Sveriges riksdag. För övrigt anser jag, herr talman, att förslag i sådana viktiga frågor som att utvidga den kommunala kompetensen bör granskas av lagrådet. Så har inte skett i det här fallet. Jag yrkar avslag på hela förslaget.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna delar uppfattningen att det inom kommuner och landsting på vissa områden finns ett oerhört stort kunnande som inte har någon motsvarighet inom det privata näringslivet. Vi anser att denna kunskap bör tas till vara för att gagna vår export. Men vi är inte överens om att kommunernas kunnande i huvudsak skall användas för att ge legitimitet åt privata företag genom att de blir underleverantörer åt företagen. Vi förespråkar i stället att kommuner och landsting får en självständig roll vid export av sitt kunnande. Om kommuner och landsting får denna självständiga roll kan de givetvis också tillgodogöra sig hela vinsten av detta kunnande — detta är förmodligen en av stötestenarna för de borgerliga partierna. Man ser kanske en fara i att kommunerna skulle bedriva vinstgivande verksamhet. Mot detta anförs att kommunerna och landstingen inte får utsättas för affärsrisker som kan leda till ekonomisk förlust, vilken måste täckas med skattemedel. Självfallet är alla affärer förknippade med ett visst risktagande — det ligger så att säga i kapitalismens natur, något som jag tidigare aldrig hört några borgare kritisera. Vi kommunister är emellertid övertygade om att kommunerna känner sitt ansvar som förvaltare av medborgarnas pengar. Dessutom kan regeringen ange de villkor som behövs för att begränsa det kommunala risktagandet, på samma sätt som man har för avsikt att göra i fråga om dispens från lagen om underleverantörsställning. Det kommer ju att finnas en möjlighet för kommunerna att självständigt stå för den här verksamheten. Vi anser att undantag skall göras för ett område, nämligen försäljning av vårdplatser i Sverige till utländska patienter. Utredningen har anfört att vi inom vissa områden av sjukvården har överkapacitet och att denna skulle kunna säljas till utlandet. Jag vet att man närmast har tänkt på hjärtkirurgiverksamheten, men man kan inte på det sättet särskilja ett bestämt område. Om man i ökad utsträckning tar in patienter för hjärtoperationer, kommer detta att belasta också omkringverksamheten på sjukhusen, t.ex. röntgen, laboratorier och blodverksamhet, och där har vi ingen överkapacitet. Vård av utländska patienter i Sverige skall enligt vår mening grundas på humanitära skäl och på solidaritetsskäl, utan krasst vinsttänkande och sneglande på en utländsk, betalningsstark kundkrets. Det sista, herr talman, är ingen elakhet från min sida, eftersom utredningen uttryckligen hänvisar till en betalningsstark kundkrets utomlands. Om man räknar med en sådan kommer detta, med de vårdköer vi har i Sverige i dag, självfallet att leda till att en utlänning som kan betala för sig lätt kan få vård i Sverige, medan en svensk som är mindre bemedlad inte får samma möjligheter. Det kommunala kunnandet representerar, som jag sade tidigare, ett brett område. Som den kommunala medverkan vid export av tjänster hittills har fungerat har den dock främst gällt sjukvård och trafik. Man kan därför inte direkt förutsäga inom vilka områden och i vilka situationer utlandet i framtiden kommer att efterfråga svenska tjänster. Mot den bakgrunden anser vi att det behövs särskilda regler som förhindrar att exporten av tjänster kan komma i konflikt med vår neutralitetspolitik. Dessa regler behövs även om kommunerna och landstingen bara är underleverantörer. Vi har i det sammanhanget hänvisat till vapenexportlagen, eftersom man kunnat konstatera att svenska företag inte dragit sig för att kringgå denna lag. Svårigheterna att göra bedömningar från neutralitetssynpunkt framstår som mycket svårare när det gäller tjänsteexport än när det gäller export av krigsmateriel. Vilka tjänster skall vi sälja till krigförande stater? Eller skall vi över huvud taget inte sälja några tjänster till sådana? Är vi neutrala om vi t.ex. säljer kommunikationssystem, driftkunnande och utbildning? Jag vill erinra om det som inträffade i Telub-affären, dvs. när Sverige skulle utbilda kadetter åt Libyen. Det fallet var kanske ganska klart, men jag kan också peka på ett fall som ligger närmare i tiden, nämligen när vii Malmö skulle utbilda tandläkare åt Iran. Den verksamheten föranledde protester och stoppades därför att man ansåg att den skulle komma i konflikt med vår neutralitet. Om vi inte har klara gränser för vilka tjänster som får säljas och för under vilka förhållanden de får säljas, kommer vi att få många sådana fall som Telub-affären och tandläkarutbildningen i Malmö. Såvitt vi vet har det inom utredningen inte förts någon diskussion om sådana frågor, och det tycker vi är beklagligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Ett bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 1 innebär att kommuner och landstingskommuner, genom en särskild lag, ges möjligheter att via tjänsteexport främja den svenska utrikeshandeln. Denna kommunernas exportverksamhet kommer att omfatta tjänster som bygger på kunskaper och erfarenheter som redan finns i kommunernas egen verksamhet. Härigenom kan man undvika att det byggs upp kommunal verksamhet som enbart eller till sin huvuddel är inriktad på exportmarknaden. Kommunerna och landstingen skall få medverka i exportverksamhet som underleverantörer till företag i Sverige eller åt staten under förutsättning att de inte gör andra åtaganden än att tillhandahålla tjänster åt huvudleverantören. Ett grundläggande villkor blir alltså att kommuner och landsting inte får binda sig till någon annan än exportören. För skapande av ett tillräckligt skydd för den kommunala ekonomin uppställs villkoret att kommuner och landstingskommuner endast får tillhandahålla sina kunskaper och erfarenheter. Något engagemang i exportörens verksamhet, utöver att tillhandahålla den tjänst som skall exporteras, skall alltså inte få förekomma. Kreditgivning eller andra ekonomiska åtaganden gentemot exportören blir således inte tillåtna. Motsvarande princip skall gälla vid samverkan med staten. Om det finns särskilda skäl till det, får regeringen för visst fall medge att kommunerna och landstingskommunerna får tillhandahålla tjänsterna även under andra förutsättningar. I sådana fall anger dock regeringen de villkor som behöver ställas upp för begränsande av det kommunala risktagandet. I samband med prövningen skall regeringen beakta det ekonomiska men också det tekniska risktagandet och, om det behövs, ställa upp villkor som skall gälla för att exporten skall få komma till stånd. Ett väsentligt inslag i regeringens tillståndsprövning bör enligt propositionen vara att begränsa de kommunala åtagandena på ett sådant sätt att man kan undvika ekonomiska risker. Landstingens och kommunernas medverkan i export skall ske på affärsmässiga grunder. Det innebär att det kommunala engagemanget skall vara affärsmässigt motiverat och vidare att prissättningen bör ske på affärsmässiga grunder. Kommuner och landsting får alltså inte subventionera exportföretagen, och det är inte meningen att kommuner och landsting skall konkurrera med privata företag på sådana områden där det redan finns ett kunnande inom näringslivet. Avsikten med reformen är att svenska exportörer skall kunna komplettera sina insatser med det särskilda kunnande som finns inom kommuner och landsting. Det är också väsentligt att kommunerna inte medverkar i export på andra villkor än de som gäller i näringslivet. Kravet på affärsmässighet vid prissättningen av de kommunala tjänsterna är också motiverat med tanke på det risktagande som exportaffärer kan innebära. Tanken bakom reformen är naturligtvis också att kommuner och landsting genom sin medverkan i exporten skall bidra till att öka vårt lands exportintäkter. Näringsutskottet har i ett yttrande som är fogat till konstitutionsutskottets betänkande tillstyrkt propositionen och avstyrkt samtliga motioner. Jag anser att jag med detta har tillbakavisat den kritik som har riktats mot reformen i motionerna från moderaterna och folkpartiet och i reservationen som moderaterna och folkpartisterna har fogat till betänkandet liksom i Hans Nyhages och Birgit Friggebos anföranden här i kammaren.

Enligt regeringsformens 8 kap. 18 § andra stycket finns det faktiskt ingen skyldighet för regeringen att i den typ av frågor som berör kommunernas kompetensområde inhämta lagrådets yttrande. Till Margö Ingvardsson vill jag säga att det slås fast i propositionen och i betänkandet att den kommunala verksamheten har som främsta mål att tillgodose kommuninvånarnas behov. Därför vill jag understryka att den kompetensutvidgning som här föreslås inte på något sätt avser att förändra den kommunala verksamhetens inriktning. I stället är det fråga om att inom en alltmer utvecklad kommunal verksamhet ta till vara den kunskap som redan finns, inte att skapa en ny verksamhetsgren. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan, som innebär bifall till propositionen med den ändringen att lagen skall träda i kraft den 1 januari 1987, och samtidigt yrkar jag avslag på de båda reservationerna.

Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist nonchalerar, precis som propositionen och utskottsmajoriteten, det klara risktagande som finns i en kommunal satsning av det här slaget. En exportsatsning löser sig inte av sig själv. Tron att det inte krävs finansiella insatser från kommunernas sida är helt verklighetsfrämmande. Vad händer om satsningen misslyckas? Vem är det då som får svara för kostnaderna? Vad händer om näringslivet självt engagerar sig på motsvarande område som kommunerna har engagerat sig? Kommunerna skall ju inte konkurrera med näringslivet. Är avsikten att kommunerna då skall dra tillbaka sin verksamhet? Vem skall i så fall stå för de kostnader som definitivt måste uppstå i ett sådant sammanhang? Slutligen, herr talman: Det är regeringens skyldighet, inte minst mot bakgrund av konstitutionsutskottets upprepade, enhälliga uttalanden om vikten av lagrådsgranskning, att se till att sådan sker.
Herr talman! Jag tycker inte att Wivi-Anne Cederqvist har lugnat oss på de mer principiella punkterna, nämligen hur man skall kunna garantera att det inte blir något risktagande från kommunernas sida och hur man kan åstadkomma en bokföring där man kan särredovisa de här kostnaderna osv. Jag skulle vilja be Wivi-Anne Cederqvist att ändå ta upp den här frågan och kommentera om syftet är att verksamheten skall ha en begränsad omfattning eller om den skall vara ett betydande inslag i vissa kommunala nämnders verksamhet. Jag menar att det här förslaget inte behövs om det är fråga om begränsad verksamhet. Är det fråga om betydande verksamhet så är förslaget direkt olämpligt. Dessutom tycker jag att man redovisar en väldigt naiv syn på exportverksamhet. Exportverksamhet kräver långsiktighet. Det krävs en oerhörd uthållighet om man skall kunna bygga upp den här verksamheten. Då handlar det faktiskt inte om att man bara tillfälligtvis tar till vara överkapacitet och den tid som tjänstemännen har till förfogande, utan det handlar om att långsiktigt och på bred front bygga upp kontaktverksamheten för att det skall bli någonting av det hela. Sedan till frågan om lagrådsgranskningen. Vi har från folkpartiets sida yrkat avslag på hela denna proposition, och det gör vi fortfarande. Därför anser vi att det inte fanns något behov av en lagrådsgranskning av vårt förslag. Däremot tog jag upp frågan i konstitutionsutskottet, och de partier som ville föra fram det här förslaget för riksdagens bedömning tog själva inte något initiativ till att skicka förslaget till lagrådet trots att de var uppmärksammade på frågan under behandlingen.
Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist tog inte upp ett enda ord av vad jag hade sagt i mitt anförande. Hon kommenterade bara att den här nya verksamheten inte skulle få inkräkta på kommunernas ordinarie verksamhet — ett förhållande som jag inte tagit upp i mitt anförande. Jag tycker att det verkligen är oroande att socialdemokraterna inte har några ord att säga om huruvida det finns risk för att den här formen av tjänsteexport kan komma i konflikt med vår neutralitetspolitik. Wivi-Anne Cederqvist borde åtminstone ha gett svar på frågan om vi över huvud taget skall sälja tjänster till stater som är inblandade i en konflikt. Om man anser att vi skall sälja tjänster trots att landet i fråga är inblandat i en konflikt, måste man kunna ange vilka tjänster som inte innebär att vi bryter mot neutraliteten, vilka tjänster som inte är ett direkt eller indirekt stöd åt en krigförande stat, och det är oerhört svårt att göra dessa avvägningar. Kan man hjälpa en krigförande stat att bygga upp ett kommunikationssystem utan att komma i konflikt med vår neutralitet? Kan vi erbjuda en stat vård utav militärer som har skadats i krig? Kommer vi då inte i konflikt med vår neutralitet? Jag tycker att Wivi-Anne Cederqvist borde ha kommenterat detta så viktiga område med åtminstone några ord i sitt anförande.
Herr talman! På något sätt verkar det förvånande att Birgit Friggebo och Hans Nyhage ifrågasätter hela propositionen. Det här är ju ett förslag som verkligen har gått den långa vägen. Jag vill påminna om att frågan aktualiserades under den borgerliga regeringstiden och att det därefter tillsattes en utredning, vars förslag till 99 96 överensstämmer med den nu föreliggande propositionen. De flesta remissinstanserna var positiva till utredningsförslaget. Några hade uppfattningen att kommuner och landsting inte skall få tillhandahålla tjänster ensamma eller i samverkan med varandra, och en instans hade samma uppfattning som Hans Nyhage, att kommunal medverkan vid export skall begränsas till att företagen får tillgång till tjänstemän, som har ledigt från sina kommunala tjänster. Jag svarade visst på Margöé Ingvardssons frågor. Hon uttryckte en rädsla för att kommunmedlemmarna skulle få lida, men jag vill framhålla att den kommunala verksamheten har som främsta mål att tillgodose kommunmedlemmarnas behov. När det gäller farhågorna beträffande neutraliteten vill jag framhålla att både näringsutskottet i sitt yttrande och konstitutionsutskottet i betänkandet harbehandlat den frågan, och vi anser att skäl saknas att förorda särskilda bestämmelser. Jag vill yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det finns ett betydande motstånd från näringslivets sida och även från vissa kommuners sida mot de ifrågavarande åtgärderna. Några instanser har klart uttalat att denna typ av verksamhet inte hör hemma inom den kommunala kompetensen. Enligt min mening har det hittills rått betydande politisk enighet om att kommunerna inte skall ägna sig åt rent kommersiell verksamhet med betydande risktagande, men nu frångår man alltså denna uppfattning. Jag undrar var gränsen egentligen går. Vad blir nästa steg i riktning mot att kommunerna skall få bedriva kommersiell verksamhet? Och vem skall se till att fältet inte vidgas? Jag har dess värre inte fått svar på de frågor som jag ställde tidigare. Det är rimligt att frågor av sådan viktig, principiell karaktär besvaras.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att detta ärende har gått den långa vägen, med utredning, remiss, propositionsskrivande, behandling i konstitutionsutskottet och nu behandling här i kammaren. Just detta har visat att denna lagstiftning är totalt onödig. Bara därför att man har utrett en fråga och kommit fram till ett slutresultat behöver det inte fullföljas. Det vore bra om vi i kammaren oftare sade att vi struntar i att göra någonting när det inte behövs. Men vi lider av något slags beslutsneuros — om det ligger ett utredningsbetänkande i en byrålåda någonstans, måste det hanteras och fullföljas med nya lagar och förordningar.

Herr talman! I den utredning som har föregått detta förslag förs ingen diskussion om huruvida Sverige kan komma i konflikt med neutralitetspolitiken genom export av tjänster. Svaret i konstitutionsutskottets betänkande på vpk:s krav i motionen om särskilda regler för tjänsteexporten är faktiskt mer oroande än lugnande. Det står i betänkandet: ”I Sverige är handel med varor och tjänster i princip fri.” Sedan anges följande: ”För närvarande gäller förbud mot tjänsteexport i ytterst begränsade fall, nämligen i fråga om krigsmateriel. Den kommunala verksamheten ligger inom helt andra områden. Ansvaret för en exportaffär kommer enligt förslaget att ligga hos ett svenskt företag eller staten.” Det är just detta vi vänder oss emot. Vi vet ju att svenska företag t.o.m. kringgår den vapenexportlag vi har fastän den är ganska klart skriven. När det gäller tjänster är det så mycket svårare — som jag har försökt peka på — att göra dessa bedömningar. Vad är ett direkt eller indirekt stöd åt en krigförande stat? Är det fråga om kommunikationer, är det fråga om utbildning, eller är det fråga om att serva med drift av olika anläggningar? Vi anser att det här är så viktigt att det måste omgärdas med särskilda bestämmelser som anger under vilka förhållanden Sverige får sälja tjänster till fftämmande makter. Jag hänvisar än en gång till Telubaffären och till utbildningen av iranska tandläkare i Sverige som klart visar vilka gränsdragningsproblem en sådan här tjänsteexport kan medföra.
Herr talman! Jag skulle vilja rikta en uppmaning till Hans Nyhage och Birgit Friggebo: Säg klart ut varför ni inte vill ftämja svensk export i det här fallet och varför ni inte vill ta till vara det kunnande och den erfarenhet som finns inom kommuner och landsting? När det gäller Margö Ingvardsson och neutraliteten vill jag helt kort säga att vi måste förlita oss på kommunernas goda omdöme i det fallet.
Herr talman! Jag måste säga att om man sätter likhetstecken mellan att inte vilja medverka till att kommunerna engagerar sig i en kommersiell verksamhet och att inta en negativ inställning till exporten, så handlar man mycket egendomligt. Dessa två saker har inte ett dugg med varandra att göra. Vi vill visst främja exporten, och vi anser självfallet att det kommunala kunnandet skall tas till vara. Men det behöver ju inte ske genom att kommunerna själva engagerar sig i verksamheten. Om kommunerna beviljar berörda tjänstemän tjänstledighet, så kan de göra en insats som fullt ut täcker det behov som det här är fråga om och som svarar mot syftet. Jag skulle gärna vilja veta varför inte Wivi-Anne Cederqvist kan acceptera att man i stället gör så som är naturligt när det gäller att främja den svenska exporten, att man låter näringslivet och företagen handha dessa frågor. Var skall gränsen för kommunernas kommersiella verksamhet gå någonstans? Och återigen: Varför får jag inte svar på de frågor som jag ställt angående kostnaderna? Vem skall betala det hela i uppbyggnadsskedet? Vem skall betala det hela om det går över styr? Skall kommunerna dra sig tillbaka om näringslivet självt engagerar sig på området? Detta är ju oerhört viktiga frågor, där det tarvas ett klart besked i all synnerhet från dem som ställer sig bakom förslaget att den kommunala kompetensen på det här sättet skall vidgas.
Herr talman! Wivi-Anne Cederqvists problem är att hon inte har kunnat visa att det förslag som vi skall ta ställning till i dag på något som helst sätt främjar svensk export. De som har störst erfarenhet av det här, nämligen exportföretagen, gör själva den bedömningen att om de behöver tillgodogöra sig specifik unik kommunal kompetens av vissa personer, har de möjlighet härtill med dagens regler, och de är motståndare till att dessa nya bestämmelser skulle införas. Detta tycker jag visar att folkpartiet förvisso är ett parti som vill främja svensk export.
Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist börjar nu glida undan när det gäller neutralitetspolitiken. Först fanns det klart angivet i utskottsbetänkandet vilka regler som skulle gälla, men nu erkänner Wivi-Anne Cederqvist att det inte finns sådana regler. Hon säger precis som det är att vi är tvingade till att ha förtroende för dem som sköter dessa affärer. Och hon säger att vi får ha förtroende för kommunerna. Ja, visserligen kan vi ha förtroende för kommunerna, men det är ju inte kommunerna som skall ha huvudansvaret för exporten av tjänster. Enligt vpk:s förslag är det kommunerna som skall ha huvudansvaret, men enligt det förslag som ligger är det de privata företagen som skall ha huvudansvaret, och vi har från vpk:s sida inte fullt förtroende för det svenska näringslivet när det gäller att beakta neutralitetsbestämmelserna. Det förtroendet har vi inte, eftersom det finns exempel på att man har kringgått reglerna. Jag behöver knappast erinra kammarens ledamöter om att det nu pågår en stor polisutredning om huruvida ett svenskt företag vid exportaffärer har brutit mot neutralitetsbestämmelserna eller inte.
Herr talman! Jag vill till Birgit Friggebo säga att jag inte har några problem. Jag upptäcker däremot att både Birgit Friggebo och Hans Nyhage har problem. De säger sig vilja gynna svensk export. Javisst, men Birgit Friggebo säger att man kan bilda egna små bolag och Hans Nyhage säger — inlindat — att han vill ha privatisering. Men de tjänster det här är fråga om finns redan i kommuner och landsting och kunnandet finns där. Det är det frågan gäller.
Kammaren övergår nu till att debattera trafikutskottets betänkande 1 om trafiksäkerhet och trafikföreskrifter m.m.

Herr talman! Varken herr talmannen eller jag vill väl vikta ärendena i denna lagstiftande församling, men nog är trafiksäkerhet ett viktigt ärende att tala om. Riksdagen har uttalat som klara mål att vi fortlöpande skall försöka sänka antalet döda och skadade i trafiken och särskilt inrikta våra ansträngningar mot de oskyddade trafikantgrupperna. Samtliga partier i riksdagen är också överens om medlen för att nå detta mål. Men det finns också skiljaktigheter när det gäller hur och i vilken utsträckning vi vill använda de olika medlen. Jag säger detta för att jag så småningom kommer in på hastighetsbegränsningarna och deras betydelse för trafiksäkerheten. Dessförinnan vill jag behandla två reservationer från moderat sida som är värda ett omnämnande. Vi moderater vill att ungdomsbil skall få framföras av 16-åringar med en hastighet av 40 eller 50 km/tim. Det är av trafiksäkerhetsskäl. Vi tror att det är bättre att ungdomarna sitter skyddade i bilfordon av denna typ som framföres med måttlig hastighet än att de sitter på motorcyklar som oskyddade trafikanter. Vi tror att det skulle vara trafiksäkerhetsbefrämjande om de under två år, när de genomgått prov i teori och körprov för vanligt körkort, kunde skaffa sig en erfarenhet som gör dem mindre riskfyllda som trafikanter när de som 18-åringar träder ut som bilförare i trafiken. Vi tycker alltså att förslaget i vår reservation om att man skall tillåta ungdomsbil att framföras med en hastighet av 40—50 km/tim är en trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärd. En annan reservation från moderat sida gäller traktorkörkort för 15 åringar. För närvarande är det jordbrukarbarn som har tillstånd att framföra traktor. Vi har velat utvidga detta slag av tillstånd till liknande yrkesgrupper, som kan ha samma intressen. Jag tänker på åkeriägare och deras familjer, som kan ha lika stort intresse som jordbrukarfamiljer av att låta sina ungdomar hjälpa till i familjeföretaget och framföra sådana fordon som det här gäller. Jag noterar som moderat trafikpolitiker att den nye chefen för Svensk Bilprovning nu säger att han för Svensk Bilprovnings räkning vill överväga att låta inställelseperioderna sträckas ut med ett år — att nya bilar skall besiktigas inom tre år, nästa gång inom fem år efter det att bilen tagits i bruk och därefter årligen. Det har vi moderater motionerat om i flera år — att man skulle anpassa sig till den bättre fordonskvaliteten i landet och på det sättet bespara bilägarna stora kostnader och mycket besvär. Jag noterar med glädje att den nye chefen för Svensk Bilprovning är inne på dessa tankegångar. I början av mitt anförande talade jag om det allvar som måste ligga bakom allt arbete för att främja trafiksäkerheten, och jag kommer därför in på frågan om hastighetsöverträdelserna. Vi moderater uttrycker inga önskemål om andra hastighetsgränser än dem vi för närvarande har. Men vi tror att det är viktigt att denna lagstiftande församling inte utfärdar andra lagar och förordningar än dem som folket kan acceptera och finna motiverade. De överträdelser som fortlöpande äger rum på hastighetsområdet visar att trafikanterna i Sverige inte tycker att hastighetsbestämmelserna är motiverade i den omfattning de nu har. Från moderat sida har vi sagt att den översyn som pågår inte bara skall öka den tillåtna farten utan också minska den allteftersom vägförhållandena medger det inom de givna gränserna. Men det är så i vårt land att vissa frågor efter hand blir dogmatiska, och detta med hastighetsbestämmelser har blivit en sådan fråga. Ett par flagranta hastighetsöverträdanden i vintras medförde att regeringen föreslog skärpta bestämmelser i fråga om straffen vid fortkörning. Vi från moderat sida vill att man skall ha en skala som är progressiv, allteftersom hastigheten överskrids, med höga bötesstraff. Erfarenheterna från Danmark visar att detta är i högsta grad avskräckande för trafikanterna. Men man skall vara mycket restriktiv med att beröva trafikanterna deras körkort. Det är en medborgerlig både rättighet och skyldighet, och en tillgång för den enskilde innehavaren, som inte utan vidare skall kunna berövas honom. Vi från moderat sida tycker inte om att körkortet skall kunna ”ryckas vid vägkanten”. Det skall vara en normal juridisk process innan en så allvarlig bestraffning som indragning av körkort genomförs. När vi säger att vi vill ha en översyn av hastighetsreglerna för att göra dem mer accepterade, för att de skall kännas mer motiverade för trafikanterna, så innebär det ändå att vi inte vill skada miljön. Mot en generösare inställning i fråga om hastighetsbestämmelserna har anförts att man då eftersätter de miljömässiga kraven. Nu visar emellertid nya undersökningar, att det inte alls är säkert att högre hastigheter medför mer luftföroreningar. Vid Saab-Scania har gjorts en undersökning som visar att maximum ligger vid 70 km tim, och lägre hastigheter, är luftförstöringen maximal. Det innebär att man inte bara skall se till hastigheten i trafiken på vägarna utan också till trängseln på vägarna. Står bilarna stilla, eller saktar farten, bromsar och accelererar, så blir det alltså en sådan rytm som medför en maximal luftförstöring. Vi vill rikta uppmärksamheten på detta, så att man inte alltför ensidigt skyller luftföroreningen, skogsdöden osv. på de för höga hastigheterna. Jag sade att man i det här landet har en viss tendens att bli dogmatisk. Sägs en sak tillräckligt ofta, omfattas den nästan med religiös fanatism, och det har blivit så när det gäller hastighetsbestämmelserna i Sverige. Ett tragikomiskt exempel på detta hade vi i våras när Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande anställde en ny verkställande direktör, till yttermera visso en synnerligen kompetent sådan. När tidningen Expressen fann att han hade gjort sig skyldig till en ledarartikel i en motortidning, där han pläderade för en höjning av fartgränserna på motorvägarna till 130 km. , slog detta ned som en bomb i NTF:s styrelse, och ett sorglustigt spel utspann sig inför öppen ridå. Han kritiserades våldsamt och i kraftiga ordalag av olika styrelseledamöter, som sade sig vara okunniga om eller över huvud taget ovetande om hans rysliga övertramp. Styrelsen extrainkallades och Gunnar Elmgren, den nye verkställande direktören , hade inget annat val än att begära avsked från den ännu icke tillträdda befattningen som verkställande direktör. Vi moderater tycker att detta var märkligt. Regeringen torde undra om en så viktig och samhällsnyttig institution för trafiksäkerheten i Sverige som NTF är har en styrelse, som utövar sin verksamhet med det allvar och den objektivitet som en fråga av detta slag kräver. Det skall bli spännande att i den kommande budgetpropositionen se om regeringen och kommunikationsministern fortfarande har oinskränkt förtroende för NTF och beviljar de 33 milj.kr. för trafiksäkerhetsinformation som har äskats. Vi moderater kan komma att agera i denna fråga under den allmänna motionsperioden. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 3, 5 och 6.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 1 behandlas närmast motioner om trafiksäkerhet och trafikföreskrifter. Det är i och för sig inte överraskande att utskottsbehandlingen resulterat i en masslakt av motioner på detta område. Detta innebär enligt min uppfattning inte att många av de ur trafiksäkerhetssynpunkt viktiga frågor som motionärerna tar upp skulle vara ointressanta och sakna betydelse. Den gångna sommaren och denna höst har inneburit många intressanta diskussioner och debattinlägg, inte minst i massmedia, i fråga om trafiksäkerhet. Framför allt har frågor om det samband som eventuellt finns mellan höga hastigheter och hög olycksfrekvens radat upp rubriker. Uppfattningarna att hastighetsbegränsningar kan bidra till att minska antalet dödade och skadade i trafiken är säkert allmän. Därför torde hastighetsbegränsningar också i mycket stor omfattning vara accepterade hos medborgarna. En viktig förutsättning för att hastighetsbegränsningar skall bidra till att förebygga trafikolyckor är att de efterlevs. Därför är enligt min och folkpartiets mening en intensifierad trafikövervakning från polisen en mycket viktig uppgift när det gäller att motverka överträdelser av hastighetsgränserna. Vi kan mot den bakgrunden t.ex. ställa frågan: Har polisen i dag de resurser som är erforderliga för att bedriva den här övervakningen? För trafikövervakning finns det numera utmärkta tekniska hjälpmedel, men för att man skall nå målet behövs det ändå levande människor som utnyttjar dessa hjälpmedel. Jag tror att det är angeläget att peka på att fler människor, fler poliser, behövs i trafikövervakningsarbetet. Det får inte bli på det sättet att polisen säger att man gärna skulle arbeta med trafikövervakning i större utsträckning men att man tyvärr måste prioritera hur resurserna skall användas och att trafikövervakningen då ofta kommer i kläm. Jag vill i det sammanhanget konstatera att det skett en snedvridning av resurserna för övervakning av trafikoch parkeringsproblemen i kommuner na och på våra vägar. Parkeringsvakterna blir allt fler, inte minst i de stora tätorterna, men enligt de uppgifter jag har kunnat inhämta har det inom polisen skett en utveckling åt det motsatta hållet när det gäller fördelningen av resurser på resp. områden. Det sägs i olika sammanhang, och jag vill ställa mig bakom det konstaterandet, att en av polisens viktigaste uppgifter är just trafikövervakning. Jag vill då peka på att vi från folkpartiets sida i januari 1986, under den allmänna motionstiden, har krävt ökade resurser för att polisen skall kunna bedriva en mer omfattande verksamhet även på det här området. Det behövs fler elever till polisutbildningen för att man skall kunna få de resurserna. Det får inte i framtiden bli på det viset att polisen vid en prioritering konstaterar att tyvärr kan den trafikövervakning inte genomföras som man gärna skulle vilja vara med om. Som utskottet framhåller i sin skrivning, har den under tio år nedåtgående trenden i fråga om antalet dödade och skadade i trafiken brutits under de senaste åren. 1985 miste 808 människor livet i vägtrafiken, vilket innebär att antalet dödade i trafiken ökade för tredje året i rad. Ökningen har framför allt drabbat bilförare och bilpassagerare. Antalet skadade i trafiken var 1985 hela 20 671. Även det är en ökning från föregående år. Bristande respekt för gällande hastigheter och hastighetsbegränsningar torde vara en bidragande orsak till det ökande antalet dödade och skadade i trafiken. En ökad trafikövervakning är enligt min och folkpartiets mening den första och effektivaste insatsen som bör göras för att åter få olyckskurvan att peka nedåt. Herr talman! Trafiksäkerhetsarbete kan bedrivas på många olika områden och på många olika sätt, inte bara i form av trafikövervakning. Den 1 januari 1975 infördes t.ex. bestämmelser med krav på användning av bilbälte i framsäte på bil. Sedan den 1 juli i år har detta krav utsträckts till att även avse baksäte. Dock omfattar kravet inte barn under 15 år. Under färd i bil utan att bilbälte används löper barn större risk än vuxna att skadas, t.ex. vid häftiga inbromsningar. Barnen är ofta mindre beredda på sådana händelser. Folkpartimotionärerna — det gäller motionerna T228 och T387 — liksom vi reservanter i utskottet anser därför att barnen borde ha omfattats av bilbältesplikt redan från den 1 juli i år. Så blev nu inte fallet. I det riksdagsbeslut som fattades strax före årsskiftet hade man en annan uppfattning. I stället tillsatte man en arbetsgrupp för att slutgiltigt klara ut de problem och tveksamheter som hindrat att bilbältesplikten tillämpas även för barn, och man lovade att denna arbetsgrupp skulle arbeta snabbt. Min förhoppning i detta läge och mot den bakgrund jag har redovisat är att arbetsgruppen håller den utlovade tidpunkten, nämligen årsskiftet eller en bit in på 1987, för slutredovisning av sitt arbete. En lagändring som ger barnen rätt till bilbältesplikt brådskar. Varje försening innebär risker för att fler barn än nödvändigt blir trafikens offer, och det måste vi till varje pris försöka undvika. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets hemställan.